Herr talman! Med hänsyn till det beslut som kammaren nyss har fattat ber jag att få yrka återremiss till utskottet av detta betänkande.
Herr talman! Jag är full av synpunkter på förslaget om utdelningsstopp, men med hänsyn till Anna-Greta Leijons yrkande är jag beredd att hålla inne med dem i hopp om att de aldrig skall behöva framföras.
Herr talman! Jag ber att få biträda det förslag som finansutskottets ordförande har framfört.
Herr talman! Jag ber att få biträda återremissyrkandet.

Till följd härav har jag entledigat också övriga statsråd. Regeringens samtliga ledamöter uppehåller sina befattningar till dess ny regering har tillträtt. Statministern har meddelat att några frågor eller interpellationer inte kommer att besvaras tills vidare. Jag begär härmed att bli entledigad från befattningen som statsminister. Stockholm den 15 februari 1990 Ingvar Carlsson Statsministern har i dag till mig överlämnat en skrivelse med begäran om entledigande.

Jag erinrar om stadgandet i 8 § i samma kapitel: Har regeringens samtliga ledamöter entledigats, uppehåller de sina befattningar till dess ny regering har tillträtt. Stockholm den 15 februari 1990 Thage G Peterson Talman

Herr talman! Det är trevligt att någon gång kunna berömma regeringen, vilket jag kan göra i dag. Det förslag till lag om vård i vissa fall av barn och ungdomar som regeringen har framlagt är ett bra förslag. Med undantag för vpk tillstyrker socialutskottet enhälligt detta förslag. Vi inom majoriteten anser att regeringen väl har övervägt de frågor som behöver övervägas och vi ställer oss bakom de bedömningar som regeringen har gjort. Det finns emellertid en svag punkt som är allvarlig, nämligen att lagen inte fungerar. Den har hittills inte fungerat och vi är mycket bekymrade över dess möjligheter att fungera i framtiden. Orsaken till detta är inte brister i lagen, utan brister i de resurser som står till buds för dem som har att tillämpa lagen. Förmågan att i dag ta hand om de barn och unga som behöver tas om hand enligt LVU är alldeles för svag. Detta är regeringen väl medveten om. Det finns skakande avsnitt i propositionen som beskriver de brister som i dag råder. Utskottet har vid sin behandling av lagförslaget haft flera hearingar, där dessa brister ytterligare har belysts. Kommunerna har i många fall inga placeringsmöjligheter. De institutioner som landstingen driver kan inte ta om hand dem som behöver tas om hand. Staten står i stort sett handfallen inför dessa problem. Detta är djupt bekymmersamt. Utskottet gör ett enhälligt tillkännagivande till regeringen om att det måste tas mycket bestämda krafttag för att råda bot på dessa brister. Vi vet ungefär vad som behöver göras. Man måste se till att utbudet av vård blir mer differentierat och att olika kategorier av ungdomar kan tas om hand på ett riktigt sätt. Diagnostiken måste bli bättre och omhändertagandet av ungdomar med olika slags problem måste bli mer specialiserat och individualiserat. Detta kräver samordning mellan olika huvudmän, eftersom det i många fall inte kan finnas alla de varianter av vård som verkligen behövs inom ett landstingsområde. Regeringen har i propositionen föreslagit att en samordning skall komma till stånd och har skisserat en tidtabell för detta arbete. Denna tidtabell inleds med en inventering av läget och följs därefter av förhandlingar. Vi inom utskottet är mer otåliga än så. Vi menar att man måste arbeta snabbt och resolut med dessa problem. Inventeringen måste forceras. Regeringen och socialstyrelsen måste mycket snabbt komma till skott. Överläggningar mellan huvudmännen måste inledas för att man skall få till stånd ett fungerande samarbete och en fungerande arbetsfördelning. Man måste råda bot på de brister som hittillsvarande statsbidragssystem har lett till. Under 1980-talet har nedläggningen av gamla institutioner faktiskt subventionerats. Speciella statsbidrag har utgått som stöd vid nedläggning av platser — platser som i dag skulle ha behövts. En rad olika utvärderingar har konstaterat att detta system inte har fungerat. Riksrevisionsverket har gjort en värdefull bedömning. Justitieombudsmannen har vid upprepade tillfällen påtalat brister i systemet. Utskottet säger nu att man borde kunna använda statsbidragssystemet mer kreativt och flexibelt för att se till att det önskade utbudet av platser kommer till stånd. Jag tycker att det är väldigt bra att detta enhälliga uttalande görs. Samtidigt är jag litet bedrövad över att det görs nu, eftersom utskottet för två månader sedan också hade tillfälle att ta ställning till denna fråga, nämligen när riksdagen gavs tillfälle att bedöma regeringens förslag till avtal när det gäller statsbidrag för de kommande tre åren. Vid denna tidpunkt hade det varit bättre att slå näven i bordet och säga att den konstruktion av statsbidragen som nu finns inte är tillräcklig för att komma till rätta med problemen. I själva verket ger statsbidragen staten ett betydande utrymme för påverkan av landstingens och kommunernas arbete. Staten ger varje år närmare en miljard kronor till missbrukarvård och vård av unga. Endast en mindre del av dessa pengar utgår dock efter prestation, dvs. efter vårdplatser. Den större delen fördelas på kommunerna efter antalet missbrukare som finns i vården, dvs. nästan efter befolkningssiffrorna. Det är en liten skillnad, men i stort sett kastar man ut större delen av bidraget i ett jämnt skikt över hela landet. Tanken bakom den konstruktionen av statsbidraget var från början att man skulle stimulera den öppna vården, som är oerhört viktig. Alla erfarenheter vi har av statsbidrag som delas ut till alla kommuner i landet på detta sätt visar emellertid att sådana pengar inte har avsedd effekt. De håvas in av kommunalkamrerarna och har inte någon reell styreffekt eller någon reell stimulanseffekt på den sociala verksamheten. Det vore mycket bättre om vi i stället kunde använda statsbidraget mer kreativt för att se till att vi så snabbt som möjligt kan råda bot på bristerna i utbudet av platser. Detta var vad folkpartiet ensamt föreslog för två månader sedan, när vi hade att ta ställning till hur statsbidragssystemet skall utformas för de närmaste tre åren. Tyvärr var vi ensamma då. Nu har utskottet med vidgad klarsyn, tycker jag, gjort en markering av att man önskar sig en mera krativ och flexibel användning av statsbidraget. Vi får hoppas att det går att omförhandla det här systemet, trots att avtal om systemets utformning under de närmaste tre åren just har godkänts av riksdagen. Herr talman! En viktig tanke i den nya lagen, liksom i den gamla, är att öppna och tidiga insatser måste ges hög prioritet. Det är oerhört viktigt att vi kan förebygga problem för barn och ungdomar genom att ingripa på ett så tidigt stadium att problemen inte förvärras och fördjupas. En nödvändig förutsättning för detta är att samhället har förmåga att reagera när unga människor begår dumheter. I dag finns det stora brister i den här förmågan till reaktion. Väldigt många ungdomar möter ingen reaktion alls från socialtjänsten, polisen, rättssystemet eller från andra vuxna. Vi har ett stort behov av att förbättra vår kompetens och vår förmåga att reagera tidigt på olika slags dumheter som begås. För detta krävs bl.a. en förbättrad samverkan mellan olika organ — mellan socialtjänsten, polisen och kriminalvården. Det krävs också att socialtjänsten får information och får veta vad som händer. En paragraf i lagförslaget har blivit mycket omdiskuterad, och den har fått det illvilliga namnet angiverilagen. Det är den paragraf i socialtjänstlagen som säger att anställda inom vården som får kännedom om att unga far illa — att barn misshandlas eller på annat sätt lever i en skadlig miljö — skall ha möjlighet och i vissa fall skyldighet att tala om det. Jag tycker, herr talman, att det är cyniskt att beskriva detta som en angiverilag. Problemet i vårt samhälle är inte att det skvallras för mycket om problem av denna typ. Problemet i dag är i stället att det hålls tyst alldeles för mycket, att man är för blyg, för rädd, håller sig för mycket för sig själv och att man inte vågar säga ifrån, gripa in och hjälpa till när fara är på färde. Det är mycket angeläget att vi blir mindre försiktiga när det gäller att hjälpa medmänniskor. Den här paragrafen är ett viktigt hjälpmedel för att vi skall kunna nå det målet. Jag och socialutskottet stöder varmt förslaget till ändring av denna paragraf. Herr talman! Folkpartiet har fogat ett antal reservationer till betänkandet, vilka jag yrkar bifall till. Ingrid Ronne-Björkqvist kommer senare att behandla reservationerna. Det talas i dessa dagar mycket om olika kriser i det svenska samhället, mer eller mindre reella. Det har kommit att bli något av en konkurrens mellan olika kriser. Det är svårt för alla de olika missförhållandena i samhället att vinna den uppmärksamhet de förtjänar. De missförhållanden som råder inom ungdomsvården är oerhört allvarliga. Ett samhälle som är värdigt och solidariskt kan inte försumma att ta itu med dessa brister. Det är med den övertygelsen som socialutskottet föreslår riksdagen att göra ett mycket starkt tillkännagivande till regeringen om behovet av omedelbara åtgärder för att råda bot på de brister som i dag råder. I dag har vi ungefär 150 ungdomar som inte tas om hand någonstans. Socialnämnderna har rapporterat att i över 500 fall under 1988 lyckades man inte få någon som tog emot unga som bedömdes vara i behov av tvångsvård. Det rör sig om delvis samma ungdomar som cirkulerar, varför man kommer fram till siffran 150. Ingenting tyder på att det här problemet har mildrats under de senaste åren. Det finns tvärtom indikationer på att det snarare håller på att förvärras. Vi anser det därför oerhört angeläget att omedelbara åtgärder vidtas och att regeringen omedelbart agerar för att råda bot på bristerna inom ungdomsvården. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag instämmer i vad utskottets ordförande sade angående de förändringar som har skett av den gamla LVU. De har gjort att vi har fått en ny LVU och vi har varit eniga om de flesta av förändringarna. Från moderat håll har vi dock två reservationer som vi är ensamma om, och vi har fyra reservationer tillsammans med de övriga borgerliga partierna. Jag vill börja med att tala om de särskilda ungdomshemmen. Tidigare kallades de för § 12-hem, men vi har i utskottet enats om att det inte var ett särskilt bra namn. Ännu längre tillbaka kallades de för ungdomsvårdsskolor. I propositionen talar man visserligen om bristerna med de särskilda ungdomshemmen, men man hänvisar till det förändrade statsbidraget och till att frågan skall utredas i vanlig ordning. I utskottet vill vi gå snabbare fram. Genom de många motionerna och de två utfrågningar som utskottet anordnade kom vi till klarhet om allvaret i situationen och kunde enas om ett tillkännagivande, som betydligt skärpte kraven på de särskilda ungdomshemmen. Under första hälften av 1987 gjorde dåvarande justitieombudsmannen Tor Sverne en undersökning av de särskilda ungdomshemmen, där han var ytterst kritisk till hur de fungerade. Efter detta har faktiskt ingenting hänt. De brister han pekade på i sin rapport kvarstår i dag och har förvärrats. Från moderat håll har vi i flera motioner — i år och alla föregående år sedan 1987 — krävt förändringar när det gäller de särskilda ungdomshemmen. De ungdomar som är placerade i sådana hem kommer från ytterst svåra hemförhållanden och har en lång historia av missbruk och kriminalitet bakom sig. Trots detta har under 1988, som vi nyss hörde, 150 ungdomar avvisats från hemmen. Något verkligt alternativ till vård har inte funnits för dem. De har kunnat fortsätta sin verksamhet på samma sätt som tidigare. Detta är ett oförlåtligt misslyckande. Det kan också tilläggas att flera platser än dem som tillkommer läggs ned, trots att det finns en brist. Från 1983 övergick det statliga huvudmannaskapet till kommuner och landsting. Under den utfrågning som utskottet anordnade med Kommunförbundet och Landstingsförbundet framkom det att dessa inte klarade av att lösa problemen med dagens organisation. I det gemensamma tillkännagivande som utskottet gör till regeringen konstateras att situationen är oacceptabel. Det handlar här om ungdomar som behöver kvalificerad vård under lång tid. Det krävs ett tillräckligt antal platser och en betydligt mer differentierad vård än den vi har för närvarande. Många av dessa ungdomar lider av svåra psykiska störningar och är svårt kriminellt belastade. En förhållandevis stor del är av invandrarursprung. Det krävs hem med kunnig och specialiserad personal. Vidare konstaterar utskottet att länsövergripande planering behövs. För vissa typer av vård behövs hem som har hela riket som upptagningsområde och en samverkan på riksnivå. Vidare sägs att det behövs ett förändrat system för inskrivning som omfattar hela landet, i stället för som i dag, att föreståndaren beslutar om inskrivning. Socialstyrelsens ansvar för planeringen måste stärkas. Det kan tyckas att huvudmannaskapet borde återgå till staten, med anledning av allt detta som vi är eniga om, eftersom det här gäller vård av en liten grupp mycket vårdkrävande ungdomar. Det säger utskottet nej till, med undantag av oss moderater. Vi tror att det enda sättet att få en överblick över behoven och att åstadkomma en nödvändig differentiering är ett statligt huvudmannaskap. Vi har även i våra motioner påtalat att de regler som i dag gäller för möjligheter till inlåsning måste förändras. Huvudregeln är att inlåsning av ungdomar endast får vara i högst två månader. Det måste göras en individuell prövning och bedömning av hur länge den unge måste vara inlåst för att möjligheter till en förändring över huvud taget skall finnas. Apropå differentiering måste vissa av de särskilda ungdomshemmen få en alldeles speciell utformning. För ungdomar under 21 år som begått en brotts lig gärning blir i dag påföljden vård inom socialtjänsten. Det fungerar inte. Ofta blir det varken någon vård eller reaktion på brottet. Även om det sker en förbättring genom en annan utformning av de särskilda ungdomshemmen, såsom vi har varit överens om i betänkandet, är det inte tillräckligt. Enda sättet att över huvud taget kunna påbörja en rehabilitering av de ungdomar som i unga år har en lång brottskarriär bakom sig är inlåsning och att det inte finns möjligheter att straffa sig ut från hemmet. Därför anser vi också att unga människor som döms av domstol för brottslighet skall tas om hand av särskilda ungdomshem som står under kriminalvårdsstyrelsen. Det är rimligt när en domstol har utdömt påföljd för brott. Här är det viktigt att kvalificerade behandlingsmetoder finns. Dessa ungdomar riskerar annars att få tillbringa det mesta av sin framtid i fängelse. I en annan reservation påtalar vi tillsammans med de övriga borgerliga partierna att det har skett en ökning av tidiga personlighetsstörningar hos ungdomar. Många forskare och andra som sysslar med ungdomar har påtalat detta. Vi har därför i reservationen sagt att det är viktigt att ungdomspsykiatrins ansvar klargörs bättre, så att inte dessa ungdomar hamnar mellan olika ansvarsområden. Så sker faktiskt i dag relativt ofta. Socialtjänstlagen är utformad som en ramlag. Erfarenheterna visar att det finns vissa behov av preciseringar. Som förhållandena är nu kan tvångsåtgärder komma in ganska överraskande för familjen och den unge, om socialtjänsten inte fungerar tillfredsställande. Vi vet att en ramlag kan handhas mycket olika från kommun till kommun. Vi anser därför att en stegvis åtgärdslista, som den som fanns i den tidigare barnavårdslagen med förmaningar, varningar och till sist övervakning, skall återinföras. Hela familjen vet att om inte en förändring till det bättre sker kommer åtgärderna att trappas upp. Ett omhändertagande måste ändå vara den allra sista utvägen. Ett omedelbart omhändertagande är en svår process för alla inblandade. Det blir ofta stora rubriker i tidningarna om detta. Det är viktigt att placeringen utanför det egna hemmet blir bra för barnet, både när det gäller den tillfälliga tiden innan länsrätten fastställer vårdplanen och därefter. Det har förekommit kritik mot familjehemsplaceringar. Det är därför viktigt att utskottet skärper kraven på socialnämndens kontroll av familjehemmen. Det har också påtalats i betänkandet. Kommunernas erfarenhet av omedelbara omhändertaganden växlar. Det finns därför skäl att se över hur sådana fall handläggs. Det har vi också påpekat i en reservation. Förhoppningsvis bör detta komma med i socialstyrelsens utvärdering av socialtjänstlagens praktiska tillämpning beträffande barn och ungdomar, som väntas komma inom en snar framtid. Om inte så sker finns det skäl att återkomma till detta senare. Herr talman! Till sist vill jag understryka familjens betydelse i det brottsförebyggande arbetet. Familjens ställning måste stärkas. Föräldrarnas möjlighet att ta ansvar för och fostra sina barn är viktig. Det är därför vi i alla lägen talar om att familjen måste få större möjligheter att själva påverka sin situation. Föräldrar som alltid bekymrar sig för hur de skall klara ekonomin får inte mycket tid över till barnen. Tvingas båda föräldrarna att arbeta heltid känns situationen hopplös för många. Uppfattningen om vad som är rätt och fel och skillnaden däremellan grundläggs i hemmet. Det krävs både ork och engagemang att ställa krav och att fullfölja dessa. Den socialdemokratiska politiken har inte medverkat till att stärka familjen. I stället har familjen blivit mer beroende av politiska beslut. Familjerna har inte alltid fått möjligheten att vara fostrare fullt ut. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Det vi behandlar här i dag är en lag som vi alla hoppas skall behöva användas så litet som möjligt. När man tar del av den verklighet som gäller för många barn och ungdomar i vårt land, den grupp där LVU blir aktuell, inser man hur oerhört viktigt det är med förebyggande insatser. Även i torra lagparagrafer kan ibland uttryckas mänsklighet och insiktsfullhet. Jag tänker närmast på föräldrabalken, där det i 6 kap. 1§ stadgas att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. De skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Tänk om alla barn kunde få känna sig trygga och bli bemötta med aktning. Man skall aldrig generalisera, det finns alltid undantag. Men för de allra flesta unga som blir tvångsomhändertagna av samhället handlar det ändå om händelser och faktorer i deras liv som har stört deras utveckling till harmoniska människor. Den allra största betydelsen när det gäller att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt har naturligtvis familjen. Det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnen. Det samhället kan göra är att på olika sätt stärka föräldrarna i deras roll som fostrare. Detta kan låta som schabloner, men det är just det som det aldrig får bli. Det som kan göras för att öka föräldrarnas trygghet innebär också en investering för barnens framtid. Det är vittomfattande åtgärder och beslut som det handlar om inom regionalpolitiska, fördelningspolitiska m.fl. områden, men det är också fråga om den valfrihet som det innebär att kunna välja den barnomsorgsform som passar den egna familjen bäst och där ett vårdnadsbidrag kan fylla ett viktigt behov. Föräldrar och barn behöver få mer tid för varandra. Vi får aldrig underlåta att göra det vi kan göra genom att fatta lämpliga politiska beslut. Vid sidan om familjen har barnomsorgen och skolan viktiga uppgifter. Förskollärare med lång erfarenhet kan ofta på ett mycket tidigt stadium se vilka barn som är i riskzonen. Men deras möjligheter att hjälpa och stötta familjerna är ganska begränsade. Flera partier har krävt en översyn av socialtjänstlagen och om, vilket jag hoppas, en sådan översyn kommer till stånd borde man kunna studera vilka möjligheter och brister som finns i det här sammanhanget. Det gäller ju att ta till vara barnomsorgspersonalens kunskaper i det förebyggande arbetet. I det här sammanhanget är det också tänkbart att något värdefullt kan bli resultatet av den översyn som socialstyrelsen för närvarande företar. Skolan måste enligt centerns uppfattning ges bättre resurser att hjälpa barn med sociala problem. Aktuell statistik visar att det föreligger klara sam band mellan dålig skolanpassning, skolk och kriminalitet. Om skolan inte tidigt kan åtgärda de problem som en elev har, kan det ibland gå så långt att han ”straffar ut sig” från skolan, och det är givetvis ett synnerligen dåligt utgångsläge vid intåget i vuxenvärlden. Till det förebyggande arbetet hör naturligtvis också kampen mot alkoholmissbruket och narkotikan. Det råa våldet, skadegörelsen och inbrotten, allt det som gör ungdomar till s.k. värstingar, hänger nästan alltid ihop med alkoholförtäring eller narkotikamissbruk. Därför får arbetet mot missbruket aldrig stanna av. Återkommande kampanjer kan vara verkningsfulla. I dem kan de drogfria alternativen framhävas, och ungdomarnas egna organisationer kan stimuleras att ta ansvar för att bidra till att hålla drogkonsumtionen nere. I dag måste tvyärr alltför många barn och ungdomar under en tid mot sin egen eller föräldrarnas vilja tas om hand. Orsaken kan vara ungdomarnas eget beteende, alltså missbruk eller kriminalitet, men det kan också vara fråga om brister i den unges hemmiljö. Det handlar om ett stort ingrepp i familjens liv, och det ställs stora krav på den eller dem som under en tid skall ta ansvar för vården av den unge. Så långt som möjligt försöker man att placera ungdomarna i familjehem, eftersom nästan alla är överens om att detta är den bästa vårdformen för de allra flesta ungdomar. Egentligen kan vi inte nog uppskatta det arbete som många familjehemsföräldrar bedriver. I åratal ställer de upp dygnet runt för ungdomar med problem. Att detta många gånger är ett tungt arbete råder det inget tvivel om. Det är ofta också ett i många avseenden ensamt arbete. Det som familjehemsföräldrar oftast uttrycker önskemål om är att de kan få en ”egen” socialtjänsteman att vända sig till för råd och stöd, särskilt när det ”krisar”. För att familjehemsföräldrarna skall kunna orka fortsätta sitt viktiga arbete och inte blir utbrända i förtid är det angeläget att de kan få utbildning och fortbildning. Detta gäller för övrigt också personal på ungdomsvårdsinstitutioner. Det är inte alldeles givet hur en sådan fortbildning skall vara konstruerad för att den skall bli mest ändamålsenlig. I en trepartireservation, nr 9, har vi föreslagit att en utredning bör göras kring behovet av personalutvecklingen och om hur fortbildningen skall vara sammansatt. Fram till 1983 fanns statliga ungdomsvårdsskolor som därefter överfördes till landstingen eller i vissa fall till kommunerna. § 12-hem är numera den vanliga benämningen på dessa hem. Meningen var förstås att de som tidigare var placerade på ungdomsvårdsskola i fortsättningen skulle placeras på § 12 hem. Men så blev det nu inte riktigt. De ungdomar som är mest belastade, som har de allvarligaste problemen och som därför har det största behovet av vård saknar ofta hemvist. Ingen vill ha dem. Det finns ett slags handfallenhet inför dessa ungdomar. Myndigheterna inser behoven men saknar de rätta medlen. Därför är det inte så förvånande att socialtjänsten söker sig fram på nya vägar som ibland kan te sig uppseendeväckande och provocerande. Så har vi fått i gång ”värstingdebatten” — på ont, men kanske ibland också på gott. Jag tror nämligen att den beskrivning som massmedierna gjort av en del ungdomars situation har fått många människor att inse att det här är fråga om barn i nöd och att deras provocerande handlingar ofta är desperata rop på hjälp. De flesta människor accepterar knappast att 15-åringar placeras i häkte, därför att det inte finns någon lämplig vård för dem, något som det berättades om i TV i går kväll. Gång på gång framkommer hur ett placeringsärende bollas från den ena till den andra, och till slut konstateras det att alla vårdinstitutioner säger nej: ”Den grabben vill inte vi ha, han platsar inte i vår grupp.” Under 1988 avvisade § 12-hemmen 600 gånger sammanlagt 150 ungdomar, vilket betyder att flera ungdomar avvisades flera gånger. Det finns ingen anledning att höja de tidigare ungdomsvårdsskolorna till skyarna, där fanns ofta stora brister. Men med facit i hand kan vi ändå fråga oss om det inte hade varit betydligt bättre att förändra och förbättra innehållet i den verksamheten i stället för att förändra huvudmannaskapet. Det som hänt är ju att landstingen, och i förekommande fall kommunerna, visserligen har byggt upp en vårdkapacitet som motsvarar de flesta ungdomars behov men inte klarat av att med det egna underlaget som grund få till stånd den differentiering av verksamheten som är nödvändig för att också de mest vårdkrävande ungdomarna skall kunna ges hjälp. Då inträffar alltså det som vi alltför ofta får bevittna: samhället kan inte ta emot dem som är i skriande behov av hjälp. Dessa ungdomar återförvisas till den egna hemmiljön som i just deras fall kanske är det sämsta alternativet därför att det är just där som skadorna uppstått. Eftersom denna situation är helt oacceptabel har vi i centern liksom många andra diskuterat vad som kan göras för att lösa problemen. I motionerna har vi stannat för uppfattningen att det statliga huvudmannaskapet borde återinföras för den verksamhet som inriktas på de mest vårdkrävande ungdomarna. Vi tror inte på att enbart en förändring av statsbidraget skulle vara tillräckligt. Trots detta har vi inte reserverat oss på den punkten. I det här läget har vi nöjt oss med att ställa oss bakom det tillkännagivande som utskottets majoritet föreslog och som vittnar om att hela socialutskottet ser med stort allvar på situationen. Utskottet uttalar exempelvis att en betydligt mer differentierad vård än för närvarande måste kunna erbjudas. Enligt utskottet får det inte förekomma någon tvekan om fördelningen av ansvaret landsting och kommuner emellan. Det är nödvändigt att en samverkan på riksnivå om denna vård kommer till stånd, framhåller utskottet vidare. Man säger också att det bör övervägas att inrätta hem som har hela riket som upptagningsområde och att statsbidraget i ökad utsträckning bör inriktas mot denna speciella verksamhet. Eftersom vi i utskottet också har diskuterat de här frågorna direkt med representanter från både kommunoch landstingsförbunden och från departementet och socialstyrelsen, tycker jag att det finns anledning att hoppas att arbetet framöver kan leda till framgång. Vi kommer givetvis från centerns sida, liksom jag utgår ifrån också hela socialutskottet, att noggrant följa utvecklingen av den här frågan. På ett par ytterligare punkter, utöver vad jag tidigare berört, har vi i centerpartiet emellertid reserverat oss. Det gäller den ungdomspsykiatriska verksamheten. Man har kunnat notera att ett ökande antal ungdomar har personlighetsstörningar. Det är inte acceptabelt att den vård som i dag er bjuds är både otillräcklig och bristfällig och att ungdomarna därför inte får den vård de behöver. Ungdomspsykiatrins ansvar måste klargöras bättre, så att de berörda ungdomarna inte hamnar mellan olika ansvarsområden. Till slut vill jag med några ord ta upp invandrarungdomarnas behov. Det är ofrånkomligt så att en stor del av de unga som berörs av LVU är ungdomar med invandrarbakgrund. Cirka en fjärdedel av platserna antas fyllas av ungdomar med invandrareller flyktingbakgrund. Detta har naturligtvis sina särskilda orsaker. Dessa ungdomar har helt andra svårigheter och möter helt andra problem än våra svenska ungdomar. Detta ställer speciella krav på vårdens utformning med tanke på språk, kultur, religion och föräldrakontakter. Vi i centerpartiet anser att det är mycket angeläget att särskilt utreda vilka förebyggande åtgärder som behövs för att tillgodose just dessa ungdomars behov, inte minst när det gäller val av familjehem.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

Herr talman! Det är bra att riksdagen nu ger regeringen till känna att en ordentlig uppryckning äntligen måste ske när det gäller de institutioner som vi i utskottet kallar särskilda ungdomshem, de som brukar kallas § 12-hem och tidigare kallades ungdomsvårdsskolor. Jag vill säga att en av de frågor som man först måste ta itu med är den som gäller vilka åtgärder som måste till för att göra lärartjänsterna mer attraktiva. Lärarna vid dessa hem har de svåraste läraruppgifter som finns. De skall arbeta med ungdomar som varken den vanliga skolan eller samhället har klarat av. Detta är en uppgift för de mest dugliga och erfarna lärarna vi har i landet. Av den anledningen borde dessa tjänster göras så meningsfulla och attraktiva att lärare med den högsta kompetensen söker dem. Men det är i stället så att två tredjedelar av den undervisande personalen har lämnat sina tjänster sedan hemmen övergick i kommunalt huvudmannaskap. År 1989 hade 9 av 20 arbetsledare varit anställda mindre än ett år. 40 Je av arbetsledarna, 44 90 av yrkeslärarna och 46 90 av teorilärarna var obehöriga. Lärarsituationen är alltså utomordentligt oroande. Föräldrarna har ansvar för barnens uppväxt och fostran, och så skall det vara. Men föräldrar äger inte sina barn, det gör ingen. Svenska barn har det i allmänhet bra, internationellt sett. Det finns emellertid, vilket bl.a. Daniel Tarschys har tagit upp, barn som har det utomordentligt svårt, barn som lever i en social misär och i ensamhet, barn som blir vanvårdade, misshandlade och sexuellt utnyttjade. Ibland måste samhället ingripa och överta föräldrarnas uppgift att vårda, skydda och fostra. När barnens behov kommer i konflikt med de vuxnas är det barnens behov som har företräde. Detta är en grundprincip i svensk lag stiftning som vi skall vara stolta över och som vi skall värna om. Detta betänkande handlar i stor utsträckning just om de mest utsatta barnens situation. Professor Sten Levander höll föreläsningen vid professorsinstallationen i Lund i höstas. Det var en svidande vidräkning med politikers vägran att ta till sig entydiga forskningsresultat om utsatta barns situation och när det gäller vad resultaten kan bli på sikt av att de åtgärder som vidtas är obefintliga eller felaktiga. Sten Levander sade bl.a.: ”Dumma fältherrar slog förr ihjäl budbärare, som kom med oönskade rapporter om verkligheten. Det är en onödigt brutal metod, det går lika bra att tiga ihjäl dem.” Han redogjorde även för sina egna omfattande undersökningar angående pojkar som vårdats på Lövsta ungdomsvårdskola. Jag skall citera ett stycke ur hans anförande: ”Vad är huvudresultaten av vår Lövstaundersökning. Pojkarna kommer från eländiga miljöer. Vi tror oreflekterat att barn i dag har det bättre än förr. Vi kan visa att det är tvärtom för den grupp pojkar det gäller. Under den första halvan av vårt sekel tillät samhället inte att barn växte upp under sådana förhållanden som faktiskt sker i dag. Barnen adopterades bort direkt. I dag accepterar vi att missbrukare, våldsmän och psykiskt sjuka som är dokumenterat olämpliga som föräldrar skall bilda familj och fostra sina barn. En av våra pojkar har vistats i 18 olika fosterhem under sina första 12 år av livet, bortplacerad när det blev alltför djävligt hemma, och återplacerad när det lugnat sig. Den socialnämnden borde åtalas. Märkligt nog fann vi i vår undersökning att ju värre pojkarna hade det hemma, desto bättre har det gått för dem i vuxen ålder. Det speglar helt enkelt att just de pojkarna fått en definitiv omplacering tidigare än de andra. Ju längre en pojke fick vara kvar i en dåligt fungerande familj, desto sämre har det gått.” Jag har som barnläkare sysslat med barn och med uppföljningar av deras situation i drygt 20 år, och jag tycker faktiskt att Sten Levander har alldeles rätt i sina påståenden. Dessa barn ger mycket tidigt signaler om att de far illa, och de får tyvärr alldeles för ofta inte någon som helst hjälp förrän de har blivit så obekväma för samhället att det redan är för sent. Detta har tagits upp i forskningsrapport efter forskningsrapport, och det framkom också vid vår utfrågning i utskottet. Vi får således inte vara rädda för att ingripa i tid. Det finns i betänkandet en reservation som handlar om åtgärder i syfte att stärka familjens rätt. Reservationen mynnar ut i några konkreta exempel, nämligen förslag om att man bör ge vårdnadsbidrag och valfri barnomsorg. Detta ställer även vi i folkpartiet upp på, men dessa åtgärder är inte de som skall tas till för att hjälpa de nu aktuella barnen. Vi i folkpartiet har i stället ställt oss bakom utskottsmajoritetens uppfattning, att dessa frågor skall tas upp i det betänkande där de hör hemma. Det finns emellertid en lång rad andra reservationer som vi i folkpartiet har ställt oss bakom, antingen ensamma eller tillsammans med andra. Jag vill, herr talman, yrka bifall till samtliga de reservationer som vi i folkpartiet har ställt oss bakom. Dessa reservationer berör bl.a. de frågor som Rosa Östh tidigare har tagit upp och som jag därför går förbi snabbt, nämligen frågan om behovet av psykiatrisk behandling och behoven hos invandrarungdomar, de allra mest sårbara. Reservationerna tar också upp frågan om att vi måste vara mer aktiva när det gäller att flytta över vårdnaden av barn. Riksdagen har nu ställt sig bakom den princip som går ut på att man bör vara mer aktiv när man förstår att barnen inte inom överskådlig tid kan komma tillbaka till sin hemmiljö. Vi i folkpartiet menar att man också aktivt bör åläggas att ompröva vårdnadsfrågan, t.ex. vart annat eller vart tredje år, detta för att vi skall slippa situationer av den typ som Sten Levander ger exempel på i sin beskrivning av pojken som flyttat runt till olika fosterhem. Det är tyvärr inte ovanligt med dessa jojobarn. Och de far utomordentligt illa. Vi i folkpartiet anser också att familjehemsföräldrarna inte bör få sämre ekonomiska villkor vid vårdnadsöverflyttning, så att de av den anledningen tvekar att ta ansvar för vårdnaden. Detta bör ses över. Det behövs stärkta utbildningsinsatser när det gäller dem som är ansvariga vid tvångsomhändertagande av barn. Det handlar bl.a. om att personalen inom socialtjänsten måste få utbildning och fortbildning samt kontinuerlig metodutveckling, osv. Men det handlar även i stor utsträckning om familjehemmen, som ju ofta ställs inför en orimligt svår situation när det gäller att hjälpa både dessa barn och deras familjer. I dag är det nästan enbart intresseorganisationerna som står för utbildningen. Reservationen handlar även om behovet av samarbete mellan alla vuxna som kommer i kontakt med unga lagöverträdare — samarbete och samordnade insatser mellan myndigheter och organisationer — så att reaktionen på ett icke önskat beteende sker snabbt och bestämt. Det handlar om behov av en bra dokumentation. Då har vi i folkpartiet framför allt tänkt på de barn som lever under så miserabla förhållanden att de vore klara fall för tvångsomhändertagande om föräldrarna inte gick med på ett frivilligt omhändertagande. I detta avseende har det tyvärr visat sig att dokumentationen ofta är mycket bristfällig. När föräldrarna efter något år ber att få tillbaka sitt barn finns det inte mycket nedskrivet, och ofta har den ansvariga socialpersonalen bytt tjänster, eftersom det är en stor omflyttning på dessa tjänster. På detta område behövs det därför en uppryckning. Vi i folkpartiet har även tagit upp en ändring av 71 § om myndigheters rätt eller skyldighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Vi anser att myndigheter som i dag inte har den rätten skall kunna få denna rätt, men inte tvånget att lämna ut uppgifter och slå larm när det är helt uppenbart att barn håller på att placeras i helt olämpliga fosterhem. Folkpartiet har i en reservation tillsammans med centern, vpk och miljöpartiet tagit upp behovet av en barnombudsman. Detta är mycket viktigt, men jag skall inte gå in på det så mycket i dag, eftersom vi mycket snart kommer att få möjlighet att ta upp det till debatt snart igen här i kammaren. Vi hade en utfrågning i utskottet i går, och de som var inkallade till denna var ganska överens om att detta var en viktig fråga att undersöka vidare och satsa på. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer där folkpartiet finns med.

Herr talman! Jag tycker naturligtvis, liksom alla andra, att det är bra att vi i socialutskottet kan vara eniga om så mycket som möjligt. Vi är i långa stycken eniga om hur situationen är när det gäller vård och behandling av barn och ungdomar. Och vi är eniga om att det är kris på detta område. Vi i utskottet har haft mycket mer att önska av initiativ från regeringen. Sådana initiativ har vi genom ett tillkännagivande beställt från regeringen. Vad jag däremot tycker är tråkigt är att vi i utskottet inte alls är eniga om att den nu föreslagna lagändringen på inga sätt kommer att påverka de brister som finns och på inga sätt kommer att medverka till en förbättring av den rådande situationen. Jag anser att den föreslagna lagändringen är ett gigantiskt slag i luften som snarare tas till för att man är så bekymrad över en situation som är dålig och tror att man på detta sätt gör någonting, vilket man inte gör. Jag vill erinra om att det finns en historia till detta lagförslag, nämligen det betänkande som socialberedningen lade fram redan i februari 1986. Det hette Barns behov och föräldrars rätt, socialtjänstens arbete med utsatta familjer. I den utredningen lämnade beredningen förslag till en helt ny lag om tvångsomhändertagande av unga, LTU. Men i stället för att remissbehandla detta förslag lät man en utredare utreda utredningen av det skälet att man helt enkelt var missnöjd med socialberedningens förslag. Man tyckte att det helt enkelt var för radikalt. Det hade en inriktning som betydligt mer handlade om vårdideologi och barns behov än vad det nu föreslagna mer juridiskt och lagtekniskt inriktade förslaget till lagändring har. Detta förslag innebär i princip att man går tillbaka till den gamla barnavårdslagen. Skillnaden är bara att andra ord används. Vi i vpk anser att det är en mycket sorglig behandling av ett bra beredningsförslag. I vpk:s avslagsyrkande hänvisas till socialberedningens förslag, som vi i vpk anser bör ligga till grund för utformningen av ändringar i lagen om vård av unga, vilket vi grundar vårt avslagsyrkande på. Den upprepning som vi i vpk har gjort av vad som fattas i denna situation kommer på inget sätt att förändras genom denna lagändring. Vi har sagt att det finns för få platser på § 12-hemmen. Och i den mån det finns platser vårdas fel ungdomar där. Det kommer inte att ske någon ändring genom detta lagförslag. Det finns få eller inga akuta platser. Det är ett jätteproblem för kommunerna i dag. Ute i Värmdö kommun, där jag bor, satt två personer, en socialsekreterare och en avdelningschef, hela dagarna i går och i förrgår och ringde för att ordna en plats till en unge som var s.k. LVU-are. Två personer satt under två hela dagar och kammade igenom hela Sverige från norr till söder för att uppbringa en enda plats, vilket de lyckades med under den andra dagens elfte timme. När man tvingas använda resurserna på det sättet på en socialbyrå, förstår jag varför man inte hinner med det som skall ske före ett omhändertagande och det som skall ske efter ett omhändertagande. Det är ju i detta sammanhang problemen finns. Vi vet att det behövs mindre institutioner. Vi vet att det behövs en mycket större flexibilitet i vårdutbudet och att det behövs individuellt anpassade vårdprogram för de få, vilket är viktigt att säga, ungdomar som det faktiskt handlar om i dag. Ungdomsbrottsligheten och ungdomsproblemen ökar inte. Tvärtom har läget stabiliserats och problemen minskar. Men de få som det handlar om finns det inte någon anpassad behandlingsform för. Och det är där problemet ligger, inte att vi inte har en tillräckligt repressiv lagstiftning. Det går alldeles utmärkt att använda den lagstiftning som vi i dag har på dessa ungdomar. Men vad hjälper det när det inte sker något efter. Det är ju där problemet ligger. Vi vet att det i vissa fall behövs större upptagningsområden för just dessa speciella ungdomar. Jag skall bara en enda gång i denna debatt använda ordet värstingar på dessa ungdomar, eftersom jag tycker att det är bland det värsta man har hittat på att sätta etiketter på ungdomar med problem, en etikett som inte innebär något annat än att denna etikett kan slås upp i braskande rubriker, och man kan på ett mycket behagligt sätt distansera sig från hela problematiken och säga att det är de där som vi inte behöver bry oss om eller vilkas problem vi inte behöver ta till oss. Vi behöver inte se att var och en är en enskild individ som var och en har sin speciella bakgrund och sin speciella problematik som kräver speciella åtgärder. Det är effekten av denna etikettering som jag hade hoppats hade försvunnit ur vår vokabulär. Vi vet att det råder gigantiska personalproblem inom hela vårdoch behandlingsområdet. Det finns för dålig kompetens. Behörigheten är låg, och personalomsättningen är stor. Resurserna är nämligen inte tillräckliga, och arbetet är oerhört krävande. Man tvingas ofta se till negativa resultat. Det behövs en uppryckning på alla dessa områden, och det behövs naturligtvis en höjning av lönerna för den personal som arbetar. Vi vet att det är dåligt samarbete mellan de olika huvudmännen — mellan kommuner, landsting, psykiatri, skola, polis, osv., delvis beroende på att det inte finns tid att etablera ordentliga samarbetsformer. Det finns inte tid att bygga upp sociala nätverk där all personal inom dessa myndigheter får tid att lära känna varandra och samarbeta. Det brister där. Detta förslag till lagändring råder inte bot på detta. Vi vet också att detta i många fall öppnar för privata lösningar när det gäller vård och behandling för ungdomar, precis som när det gäller missbrukarna. Vi vet att när två personer på en kommunal socialbyrå kanske har suttit i två dagar för att ragga fram en plats, kanske den plats som de hittar är en som kostar mellan 70 000-90 000 kr. per månad, och detta för en plats som dessutom inte innebär tillräckliga möjligheter att hålla kvar en unge som är s.k. LVU-are och som är rymningsbenägen. Den situationen har man nu ute i kommunerna, och den här lagen råder ingen som helst bot på det problemet. Daniel Tarschys började med att säga att det här är en bra lag, men den fungerar inte, och han gratulerade regeringen. Då vill man nästan fråga: Är det kartan eller verkligheten som gäller? Vad är det för bra med en lag som inte fungerar, därför att verkligheten ser ut på ett helt annat sätt än vad man förutsätter i lagen? Har vi en verklighet där det inte finns resurser för förebyggande arbete på alla områden som berör barn och ungdomar, vad skall vi då ha med en lag till som gör att vi snabbare än nu skall omhänderta ungdomar? Varför skall vi skärpa de repressiva inslagen? När vi dessutom inte har vård och behandling som kan följa på ett tvångsomhändertagande, varför skall vi då ha detta tvångsomhändertagande? Det krävs snabba ingripan den och tydliga signaler, har flera sagt här i dag. Det är en av de myter som finns beträffande barns och ungdomars situation. Jag har framför mig statistik från statistiska centralbyrån som gäller återfallsfrekvens för ungdomar mellan 15 och 20 år lagförda för alla typer av grövre brott under perioden 1960—-1980. Det är alltså en ganska lång tid. Man har studerat återfallsfrekvens vid tidigt ingripande resp. sent ingripande, från 0 till 25 månader. Återfallsfrekvensen sjunker ju längre tid som har förflutit mellan brott och lagföring, vilket man inte skulle tro. Men det är faktiskt fallet. Då säger man att det naturligtvis är felaktigt att dra slutsatsen att återfallsrisken skulle kunna minskas genom att vi väntar med lagföring. Det tror jag inte heller man skall göra. Det finns egentligen ingenting som säger att sen lagföring inte höjer återfallsrisken. Något samband existerar tydligen inte enligt statistiken. Det är ett av motiven till att man i dag vill göra denna lagändring, som jag anser inte på något sätt råder bot på de problem som i verkligheten finns på detta område. Vi är ju eniga om att detta är ett mycket viktigt och för oss kärt område. Vi vill så mycket och har stora ambitioner. Jag förstår alltså inte att man skall skärpa de repressiva inslagen. Jag anser inte att det på något sätt främjar de barn och ungdomar som vi säger oss tala för. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till alla de reservationer där vpk finns med.
Herr talman! Eftersom jag var en av dem som talade om snabba ingripanden vill jag precisera vad det framför allt rör sig om. Jag tror fortfarande att ungdomar far väl av att de snabbt får reaktion på ett icke önskvärt beteende. Men de snabba ingripandena bör framför allt komma innan barnen har blivit brottsliga i sitt beteende.

Jag tror att vi med tidiga och resoluta ingripanden skulle kunna förhindra en sådan utveckling för många av dessa lågstadiepojkar, men jag tror inte att politikerna låter oss försöka.” Därför kändes det så väsentligt för mig att vi ingriper långt innan barnen hinner bli skadade.
Herr talman! Om detta kan vi vara helt överens. Jag talade också om att det behövs förebyggande arbete. Jag menar att tidiga ingripanden och tidiga reaktioner är bra. Men i den här lagtexten talas om tvångsomhändertagande på ett tidigare stadium. Jag menar att det inte finns något fog för att föra in det i debatten över huvud taget.

Herr talman! På tre områden är den här utredningen inte tillräckligt aktiv, tycker jag. Därför stöder jag tre av reservationerna. Det gäller den ungdomspsykiatriska verksamheten, de ekonomiska villkoren vid vårdnadsöverflyttningar samt en statlig ombudsmannatjänst. När det gäller den ungdomspsykiatriska verksamheten yrkar jag bifall till reservation 4. Det är viktigt att de ungdomar som är i behov av psykiatrisk vård får denna, och i ett tidigt skede. Den ungdomspsykiatriska verksamheten måste byggas ut. Därför är det viktigt med ungdomsmottagningar, där kvalificerad personal finns som akut kan ta hand om ungdomarna och sedan eventuellt slussa dem vidare till rätt vårdinstans. Där skall också ges förebyggande ungdomsvård. Där skall man kunna diskutera ungdomsfrågor, och det skall inte vara några märkvärdiga ställen att gå till. När det gäller de ekonomiska villkoren vid vårdnadsöverflyttningar yrkar jag bifall till reservation 8, som innebär en begäran om en utredning om dessa villkor. I dag händer det att de tidigare familjehemsföräldrarna, om de övertar vårdnaden av barnet, går miste om den ersättning som de hade som familjehemsföräldrar. De får alltså sämre ekonomi. Detta bör utredas. Slutligen yrkar jag bifall till reservation 15 som gäller statlig barnombudsman. Miljöpartiet har väckt en motion 1989 och en 1990 om just inrättande av en statlig barnombudsmannatjänst.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

Herr talman! Den seriösa kritik som har riktats mot nuvarande förhållanden när det gäller ungdomar som har kommit på glid i samhället har varit berättigad. För ofta har ingripandena kommit för sent. De unga har farit illa av denna senfärdighet. Samtidigt har samhället fått kritik för passivitet från allmänheten. Ungdomsvåldet har skapat oro i befolkningen. Nu föreslås viktiga förändringar i lagen i regeringens proposition. Det blir möjligt för samhället att tidigare ingripa med tvångsåtgärder. Det gäller både när orsakerna kan sökas i de ungas hemmiljö och när det är fråga om brister i det egna beteendet, dvs. olagligheter och våld. I samband med att socialutskottet skulle behandla regeringens förslag fick vi uppleva en ny våldsdebatt i media. Kvällstidningarna drog på i reportage och rubriker: Våldet har ökat och blivit råare. I det läget ville socialutskottet tränga bakom medierapporterna och våldsrubrikerna. Vi ville framför allt inför dagens behandling ordentligt granska om regeringens proposition var bra. Det här var nyttiga genomgångar för vår del. Vid den första hearingen som vi hade — vi hade då möjlighet att höra företrädare för den kommunala socialvården, för polisen, för socialstyrelsen m.fl. — fick vi klart för oss att viljeinriktningen i propositionen, nämligen att samhället skall kunna gripa in tidigare mot ungdomsvåldet, är bra. Men vi uppfattade också mycket klart en varningslampa från alla inblandade: Risken är att propositionen från regeringen blir ett slag i luften om samhället inte kan ta hand om de ungdomar som hamnar snett. Alltför många får gå kvar på gatan — till nackdel för både dem själva och samhället som får kritik för passivitet. Därför har vi i socialutskottet enats kring tre principiellt viktiga förändringar i fråga om regeringens förslag. En förändring gäller detta med att vi måste komma till rätta med bristen på vårdplatser. Flera i utskottet har vittnat om förhållandena i det avseendet och redovisat socialstyrelsens uppgifter om att 150 ungdomar inte kan få den vård och behandling som lagen föreskriver. Det är klart otillfredställande, så den bristen måste vi komma till rätta med. I detta ligger också att det behövs fler differentierade platser på ungdomshemmen. Den andra bristen som vi vill komma till rätta med gäller utformningen av statsbidragen. Regeringen har förhandlat med de båda kommunförbunden om en treårsperiod, en höjning och inriktningen i detta sammanhang. Men när det gäller att bygga ut fler platser på ungdomshemmen och differentiera dessa menar vi att det inte fanns någon viljeinriktning, stimulans, i statsbidragen för att landstingen skulle kunna komma till rätta med bristerna och därmed lösa detta stora problem. Därför har vi sagt till regeringen att statsbidragen bör få gälla på den punkten för period 1. Men för period 2 och period 3 beträffande den här tiden vill vi att regeringen omförhandlar och kommer med en stimulans i statsbidragen, så att det går att komma till rätta med den här bristen. Det gäller ju dels att få fler platser, dels att åstadkomma en differentiering. Den tredje principiellt viktiga förändringen från socialutskottets sida är att vi vill ha med ett riksperspektiv i planeringen. Av bl.a. socialstyrelsen har vi fått höra att landstingen, som har ansvaret för dessa saker, i sin planering utgår från länsperspektivet. Man minskar antalet platser då det i stället behövs fler platser — detta i länsperspektivet. Detta är fel. Därför menar vi att regeringen måste ta initiativ till ett riksperspektiv i planeringen, så att det går att få fram fler platser när behovet blir större och inte färre platser. Det här är viktiga förändringar. När det gäller dessa förändringar vill jag anlägga några personliga synpunkter och göra några kommentarer. Redan under studietiden och under mitt arbete i kommuner och landsting har jag lärt mig att Sveriges socialpolitik bygger på en humanitär människosyn och på en mycket stark tro på att människor själva skall klara sina liv och problem. Men i detta har också legat att samhället, när människor av någon anledning inte längre orkar, inte klarar sig själva — det gäller ungdomar och föräldrar och då även ungdomsfostran — inte kan så att säga sitta på läktaren och ha en låt-gå-politik, utan då måste samhället gripa in. Föräldrarna uppfostrar ju sina barn och ger dem trygghet. Men framför allt ger föräldrarna sina barn en uppfattning om vad som är rätt eller fel. Barn som inte får en uppfostran med den tryggheten och med insikten om gränserna för vad som är rätt eller fel riskerar att hamna i en situation av inre oro och komma snett i samhället. Den erfarenheten gäller också tonåringarna. Om föräldrarna inte orkar fullfölja föräldrarollen när ungdomarna kommer upp i högre åldrar finns ju risken att tonåringarna hamnar snett i samhället. Det var skakande att höra vad både de sociala myndigheterna och polisen hade att säga till oss i utskottet. Man sade: Föräldrar kommer och ber oss att ta hand om barnen därför att de själva inte orkar med sina barn. Men på gatan kommer de att gå ned sig. I dag ungdomsvåld — i morgon fängelse. En tredje utgång är kanske att ungdomarna blir helt fast i t.ex. knark — samhället har inte tillräckligt gripit in. Jag menar att det behövs en slagkraftigare insats från samhället. På det sättet kan en humanitär människosyn förenas med medborgarnas krav på lag och ordning. Samhället far ju illa och får kritik när samhället inte sköter sig. När jag i dag åkte till riksdagen läste jag en artikel i Svenska Dagbladet. Där fanns just en beskrivning av en ung människa som hade hamnat snett. Föräldrarna sade: Vi orkar inte med. Men ingen grep in. Jag kan föreställa mig hur negativt detta har blivit för samhället, till följd av det våld som den här unge mannen har åstadkommit. Många grannar och andra har varit irriterade. Samtidigt har den här unge mannen efter alla år av lidande kommit till insikten att hans son minsann inte skall ha det på samma sätt. Han hoppas därför på en aktiv skola och på en samhälle som griper in, så att hans son inte skall få uppleva samma saker som han själv varit med om. Herr talman! Jag vill också peka på några andra saker som vi vill ge regeringen till känna i detta sammanhang. Socialtjänstlagen pekar ju ut kommunerna som ansvariga för vård och behandling. Landstingen har driftansvaret för ungdomshemmen. Ansvarsfördelningen är alltså klar. Det är tillämpningen ute i kommuner och landsting som brister. Här måste politikerna skärpa sitt ansvar. Det var anledningen till att socialutskottet vid sin andra interna utfrågning bad den politiska ledningen för de båda förbunden komma till utskottet. Man ville ställa frågan: Hur kommer det sig att landstingen inte tar sitt ansvar för ungdomshemmen och hur kommer det sig att den kommunala socialvården inte tar det ansvar som den har enligt lagen? Med mycket stor tydlighet framgick det att det behövs en skärpning ute i kommunerna och landstingen. Det gäller ju att tillämpa den lagstiftning som regering och riksdag ytterst lägger fast. Socialutskottet vill också ha en skärpning av propositionen när det gäller att åstadkomma tidiga ingripanden. Flera här har talat om behovet av att så sker. Alla är vi ju på konferens efter konferens — oavsett om vi träffar socialarbetare, politiker eller skolfolk — överens om att den kunskap som finns i skolan i och med att lärarna talar om att det går snett för någon måste föras över till socialvården. På det sättet går det att åstadkomma tidigare ingripanden. Varför kan man icke åstadkomma förbättringar på den punkten? Vi kan inte göra det här, utan det måste ske ute i kommunerna. Problemet är inte det angiveri som några jurister hävdar skulle bli följden, utan problemet är bristen på medmänsklighet och engagemang från dem som jobbar med dessa saker. Jag har i detta avseende samma uppfattning som Daniel Tarschys. Vidare visar utskottets utfrågningar att socialtjänsten behöver förbättrad diagnostik. Flera har varit inne på detta i dag. Man behöver alltså hjälp från psykiatrin. Några av oss i socialutskottet har gjort ett besök hos Norrköpings kommun. Av personalen fick vi höra att man inte hade det instrument som diagnostiken är. Beträffande ungdomar på ungdomshem gäller det ju att ordent ligt utreda om den bakomliggande orsaken är djupa störningar i personligheten eller om den är att hänföra till ett brottsbeteende. En sådan här brist kräver en utredning. Man måste ju ha den rätta diagnostiken för att kunna vidta riktiga åtgärder. Utskottet föreslår att ett arbete inleds som syftar till en utvärdering av insatserna på behandlingshemmen. Hur effektiva är behandlingsmetoderna på de behandlingshem som finns i dag? Socialstyrelsen har också pekat på behovet av en utvärdering av de privata hemmen. Jag har läst Aftonbladets avslöjande artikelserie om penningen och vården. I detta sammanhang krävs det en skärpning även från kommunernas sida. Hur ser vården och garantierna i fråga om kvaliteten egentligen ut på de privata hemmen? Är det verkligen så, att penningen går före människan? Här behövs det verkligen en utvärdering och konkreta fakta på bordet för att vi som politiker i riksdagen skall kunna veta vad vi får ut av pengarna och vad vi får ut i fråga om vårdkvalitet. Låt mig till sist, herr talman, kort kommentera några reservationer.

Jag tror inte att ett förstatligande i sig löser dessa problem. Det är precis samma verklighet som är kvar efter ett eventuellt klubbslag för en sådan åtgärd från talmannens sida här i riksdagen. Bristerna är också kvar. Man skulle enligt min mening förlora i tid på en sådan omorganisation, i stället för att nu snabbt åtgärda bristerna både i vårdinnehåll och i politisk styrning ute i kommuner och landsting. Här återkommer jag till ansvaret ute i kommuner och landsting, som behöver förbättras. När regering och riksdag tidigare lade över ansvaret för ungdomshemmen på landstingen, gjordes det med utgångspunkt i en tro på den kommunala självstyrelsen, där besluten skulle komma närmare verkligheten och människorna. Jag har fortfarande en tro på den kommunala självstyrelsen, men jag måste säga att jag är litet besviken över att man inte har följt upp ansvaret. Därför menar jag att Gudrun Schymans kritik är felaktig. Vi skall inte gå tillbaka och göra fler utredningar och fatta beslut i frågan i riksdagen. Regering och riksdag har med detta beslut tagit fram en alldeles utmärkt lagstiftning, men ansvaret och bristerna i den kommunala självstyrelsen skall nu följas upp av kommuner och landsting. Gudrun Schymans engagemang behövs inte längre i riksdagen, efter detta beslut, men det skulle behövas ute i landstingen och kommunerna. Gudrun Schyman kanske skulle fråga sina partivänner, jag mina och Daniel Tarschys sina. Uppvaktningar i den här frågan från oroliga föräldrar skall inte efter detta klubbslag i första hand göras i riksdagen, utan där ansvaret ligger, nämligen ute i kommuner och landsting. Allra sist vill jag ta upp moderaternas reservation med förslag om att placera ungdomar över 15 år som är dömda till särskilda ungdomshem under kriminalvården. Om jag minns rätt — jag kan ha en tankelucka — var alla, inkl. Norrmalmspolisen, överens om att inte placera dessa ungdomar under kriminalvården, där det finns risk för att de blandas med vuxna brottslingar och förs in i deras beteenden, med vad som därav följer. Då skulle dessa ungdomar helt klart hamna i utförsbacken. Däremot är det viktigt, Ingrid Hemmingsson, att få bort bristerna i ungdomshemmen, genom att ändra bl.a. inskrivningsrutiner och andra behandlingsformer, så att ungdomarna inte i onödan straffar ut sig. Man måste dels ta hand om ungdomarna, dels se till att de får en bra vård och behandling. Med det, herr talman, vill jag yrka avslag på reservationerna 1—-15 och bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Jag tror att mitt engagemang gör sig alldeles utmärkt här, Bo Holmberg. Annars skulle det i dag inte finnas någon som sade att den ökade repression som den föreslagna lagtexten innebär, dvs. tidigare tvångsingripanden, strider mot just den humana människosyn som Bo Holmberg här i talarstolen gjorde sig till tolk för. Det är en kantring över till samhällets — vilka det nu är — krav på lag och ordning, så länge den här skärpningen av lagen inte följs av en satsning på förebyggande arbete. Det som Bo Holmberg och andra kallar för ”tidiga ingripanden” låter för mig som just tvångsingripanden. Vi måste rensa litet i vokabulären. Tidiga ingripanden vad gäller förebyggande arbete är någonting helt annat; det är just samarbetet mellan barnomsorgen, skolan, socialtjänsten och ungdomspsykiatrin. Det vill vi alla ha. Jag har också ställt mig bakom det tillkännagivande som ett enigt utskott har gjort om ökade satsningar på just dessa delar, men jag vill inte gå med på en skärpning av en tvångslag. Det har inte sin plats i dagens samhälle, och det strider mot en human människosyn. Där är vi tydligen inte överens. Jag tror på det kommunala självstyret, Bo Holmberg, men jag kan inte se hur det skall kunna användas på ett bra sätt i dessa frågor, när staten samtidigt för en politik som innebär att möjligheterna att driva en offensiv kommunal socialvård med starka förebyggande inslag utarmas. Vi kan vara överens om att de möjligheterna i kommunerna i dag är betydligt mer beskurna än de var framför allt under 70-talet. Under hela 80-talet har det skett en indragning av statsbidrag och en försämring av kommunernas möjligheter till egen beskattning, vilket har resulterat i att just de sociala delarna inom kommunerna har fått stryka på foten. Det finns i dag socialsekreterare på kommunala socialbyråer som till övervägande delen tvingas arbeta med ekonomiska ärenden, trots att mängden av barnoch ungdomsärenden har ökat — man har inte resurser. Jag sade i mitt förra inlägg att det inte är mycket bevänt med effektiviteten om man skall sitta i två dagar för att ragga upp en plats till en ung människa som har omhändertagits. Det handlar inte om att kommunerna och de som arbetar med dessa frågor inte tar sitt ansvar, utan om att vi måste ge dem möjligheter att göra det. Det är regeringens ansvar att se till att detta kan fungera i praktiken, men det gör inte regeringen i dag — den gör precis tvärtom. Då är det litet opassande att säga att vi måste tro på det kommunala självstyret och kommunernas ansvar, när de inte får möjligheter och resurser.

Herr talman! Jag skall börja med att ta upp huvudmannaskapet och differentieringen, och jag vänder mig först och främst till Bo Holmberg. Detta handlar om ungdomar under 21 år som är dömda till vård inom socialtjänsten enligt LVU, och vi har då sagt att vissa av hemmen bör stå under kriminalvårdsstyrelsens huvudmannaskap. Jag vill än en gång påpeka att det gäller dem som är dömda för våldsbrott och grova brott. Jag har också fastnat för detta med human människosyn, förenad med lag och ordning, och det rimmar mycket bra med ett sådant här uttalande. Det är fullständigt felaktigt, som Bo Holmberg säger, att ungdomarna skulle utvecklas till brottslingar, eftersom de skulle blandas med vuxna brottslingar. Det är inte tal om det, utan det är tal om de särskilda ungdomshemmen och behovet av denna typ av differentiering. Vid utfrågningen sade Norrmalmspolisen just att man inte kunde tänka sig att dessa ungdomar skulle sättas i fängelse. Men här är det fråga om särskilda ungdomshem, som får en speciell funktion och där särskilda vårdinsatser, kvalificerad vård och även ganska stora resurser måste sättas in. Annars kommer dessa ungdomar att hamna i fängelse senare i livet. Det här tycker jag verkligen är humanitet. Det handlar om ungdomar som vill ha hjälp, om ungdomar som aldrig någon har satt stopp för tidigare. Därför tar vi också med frågan om inlåsningen. I det fallet fick vi stöd i Norrmalmspolisens reaktion vid utfrågningen. Han påpekade flera gånger att en inlåsning är alldeles nödvändig. Därför har vi också sagt att tiden två månader inte räcker, utan en individuell prövning måste göras av hur lång tid inlåsningen skall omfatta. Det tar tid innan en ung människa som har haft ett destruktivt beteende under mycket lång tid över huvud taget blir motiverad för vårdinsatser. Detta är vad den här frågan handlar om. Denna differentiering är helt nödvändig. Det återstår så litet av min taletid, så jag får ta upp frågan om huvudmannaskapet sedan. Jag vill nu bara påpeka att det som Bo Holmberg räknade upp, inkl. riksperspektivet, kräver ett annat huvudmannaskap än den fördelning som i dag råder mellan kommuner och landsting. Man kommer inte att klara den här bristen och få det rikstäckande perspektivet och differentieringen.
Herr talman! Bo Holmberg valde att bara kommentera några av reservationerna, de som hårdast vände sig mot utskottets hemställan. Det kan jag i och för sig förstå. Men jag är litet besviken över att han inte ägnade några ord åt reservation nr 5, som gäller invandrarungdomarnas situation. Om Bo Holmberg blir litet aktiv i denna fråga här, kan det i någon mån kompensera den passivitet som utskottet har visat i det här ärendet. I utskottet säger man nämligen att man är ense med motionärerna om att invandrarungdomarna har speciella problem och att det ställer särskilda krav på utformningen av vården. Vidare säger man att utskottet i likhet med föredragande statsråd vill ”understryka att det ankommer på varje myndighet att tillhandahålla behövlig information till olika invandrargrupper rörande de frågor som hör till myndighetens verksamhetsområde”. I och med detta konstaterar man att motionärernas önskemål är tillgodosedda. Men det är inte alls någonting som är tillgodosett med det här konstaterandet. Problemen kvarstår i lika hög grad som innan utskottet behandlade frågan. Ute i kommunerna, framför allt inom socialtjänsten, sliter man med de här frågorna. Man känner sig tämligen utlämnad och får inte något som helst stöd från centralt håll. Vi menar från centerns sida att det hade varit väl motiverat med ett uttalande från riksdagen i den här frågan, där man tog på sig ansvaret för att göra en översyn av vad som behöver göras för att tillrättalägga de brister som finns i den verksamhet som riktas mot invandrarungdomarna.
Herr talman! Jag vill till Gudrun Schyman säga att vi redan med nuvarande lagstiftning har en brist på tillämpning ute i våra kommuner och landsting. Jag kan därför inte förstå varför Gudrun Schyman riktar in hela sin argumentering på de skärpningar som görs, när grundproblemet är att vi har dålig tillämpning redan av dagens lagstiftning. Det var det jag försökte säga med mitt inlägg, att det behövs bättre tillämpning ute i våra kommuner och landsting. Jag menar att Gudrun Schyman har en felaktig föreställning om de kommunala resurserna. Det har inte varit någon neddragning i volym eller konsumtion, varken i kommuner eller landsting. Det har tvärtom varit en ökning både i volym och i konsumtion. Jag menar att frågan om bristerna i tillämpningen av lagen om § 12-hemmen, ungdomshemmen, inte kan sägas vara en fråga om resurser. Det handlar också om styrning och behandlingsinnehåll, plus resurser. Ytterligare resurser av det slaget lägger regeringen till. Får jag också säga till Gudrun Schyman, apropå tillämpningen och bristerna, att vi alla efter utfrågningen i utskottet var på det klara med att det behövs en skärpning ute i kommuner och landsting, både från politikerna och från ledningarna, för att detta skall fungera. Jag tycker att det är följdriktigt att också säga det här i kammaren, så att våra kommunaloch landstingspolitiker får en signal om att vi vill ha en skärpning från både politiker och ledning, så att lagen tillämpas på rätt sätt. Vi vill gärna ha kvar Gudrun Schymans engagemang här i riksdagen. Det tycker vi om både i utskottet och i kammaren. Men jag tror att engagemanget i den här frågan till allra största delen skulle kunna kanaliseras till kommuner och landsting. Det skulle passa alldeles utmärkt där. Till Ingrid Hemmingsson vill jag säga att utskottets majoritet inte tror att ungdomshem under kriminalvården är rätt väg. I stället vill vi förbättra de nya ungdomshemmens funktion, inte bara genom namnbytet, utan också genom att ge dem ett bättre innehåll i verksamheten.
Herr talman! Jag får börja med att tacka så mycket för berömmet och för att Bo Holmberg tycker att det är bra att jag finns här. Det känns mycket tryggt att veta. Vi har i alla fall litet olika syn på hur det fungerar ute på fältet och varför. Vad beror den dåliga tillämpningen av lagen egentligen på? Den beror inte på att lagen inte är tillräckligt bra som den är, utan den beror på att man inte har resurser att göra det som man borde göra före och det som man borde göra efter. Vi vet att en mängd ungdomar har omhändertagits enligt gällande lagstiftning, men de kan inte få någon behandling. Det är det som till stor del har varit bristen. Vi vet att det förebyggande arbete som vi alla vill skall finnas, så att man skall slippa använda lagen över huvud taget, är det område där det brister. Om det vittnade också de utfrågningar som vi har haft två gånger. Det är där de stora bristerna är. Det gäller utformningen av den behandling som ändå finns, det gäller personalproblem, kompetensproblem, svårigheter att få rikstäckning och alla de saker som vi är ense om. Jag menar att den här lagändringen inte löser de problemen. För att lösa de problem som vi är ense om faktiskt existerar behövs det också, som Bo Holmberg säger, pengar. Jag menar att det inte är tillräckligt med de pengar som finns i dag, med tanke på den situation som råder ute i kommunerna. Tittar vi på hur det ser ut på de olika socialbyråerna, märker vi att de faktiskt inte har tid att arbeta tillräckligt mycket med de här frågorna. De har inte tid att bygga upp det nödvändiga samarbetet. Framför allt har de inte tid att arbeta med det förebyggande samarbete som alla är eniga om är så nödvändigt. Man behöver sätta in åtgärder, samtal, stöd på olika sätt för barn, ungdomar och familjer på ett tidigt stadium. Man hinner inte med det i dag. Man sitter överlupen med ekonomiska ärenden, och man jagar platser vilkas kvalitet man inte ens känner till. Man tvingas in i situationen att teckna platser för dyra pengar, fast man inte vet om man får något för pengarna. Dessa problem löses inte på något sätt med den här lagen. Jag kan inte se vad det är i dagens läge som motiverar en ökad repressiv hållning gentemot barn och ungdomar. Var finns underlaget i verkligheten för ett sådant hållningssätt i dag? På vilket sätt befrämjar det den humana människosyn som jag tror att vi är överens om att vi omfattar? Jag ser inte den verklighet som kräver en skärpt lagstiftning i dag.
Herr talman! Bo Holmberg säger att han inte kan gå med på vårt förslag till koppling mellan kriminalvårdsstyrelsen och vissa av de särskilda ungdomshemmen. Han vill i stället arbeta för ett bättre innehåll i själva vården på ungdomshemmen. Det är precis dit vi syftar. Men jag tycker inte att vi kan blunda för verkligheten. Verkligheten är sådan att vi har ett fåtal ungdomar som har en mycket lång brottskarriär bakom sig, som är dömda av domstol och som kanske har fått ett oändligt antal åtalseftergifter. Det är med anledning av de fallen vi tycker att kriminalvårdsstyrelsen bör handha de särskilda ungdomshemmen. Det kanske inte behövs särskilt många. Det kan jag inte säga här. Men vi behöver helt enkelt en reaktion mot brott. Detta är också precis det svar som föräldrar vill ha. De ber om hjälp för att få sina ungdomar på rätt köl. Det behövs — det kan alla vittna om — en längre tid av inlåsning med mycket kvalificerad vård och behandling. Det handlar här om en liten grupp ungdomar, som ingen har satt stopp för och vars destruktiva beteende det tar lång tid att vända. Om så inte sker riskerar de dock att hamna i fängelse, och det vill vi undvika. Denna vår inställning grundar sig på en verkligt human människosyn. Så åter till huvudmannaskapet. I betänkandet redovisas olika krav på särskilda ungdomshem. Det ställs krav på en stark differentiering av hemmen, på mindre hem osv., dvs. på hem av många olika kategorier. Man talar om att socialstyrelsen måste få ett större inflytande och om hur viktigt det är med riksperspektivet. Jag tror inte att kommuner och landsting klarar dessa krav. Kom ihåg att det här gäller ett fåtal ungdomar. På grund av att det gäller några få, som befinner sig i en mycket besvärlig situation, tror jag att staten genom socialstyrelsen måste få det övergripande ansvaret. Vi får se hur det har blivit när vi återigen diskuterar dessa frågor om några år. Vi har kanske då kommit fram till att kommuner och landsting inte klarar heller denna uppgift. Vid den utfrågning som vi har åhört verkade det som om en del företrädare för kommunerna inte hade så stora förhoppningar. Jag tror inte att det differentierade statsbidraget löser problemen på det här området. Vi måste här ha ett statligt huvudmannaskap.

Herr talman! Mitt anförande avser den del av LVU som gäller skydd för barn mot olämplig miljö. Det är en fråga som tidigare inte har berörts så mycket i debatten. Beträffande sättet att arbeta med ungdomar har jag tidigare under åren flera gånger deklarerat min övertygelse om att detta måste bygga på respekt och förtroende och att tvångsingripanden behöver ske bara i akuta situationer. Grunderna för samhällets skyddslag för barn har varit likartade genom åren, och stor politisk enighet har rått, även om debatten utanför den här församlingen har varit ganska häftig. Låt mig i detta sammanhang påminna Gudrun Schyman om att det när vi juni 1980 antog nu gällande LVU, på grundval av förslag i socialtjänstpropositionen, bara var vpk som röstade emot. Det skedde dock från en annan utgångspunkt. Man hade tagit fasta på en opinion utanför detta hus mot att det ingreps för litet och för en skärpning av lagreglerna. Detta kan visserligen anses vara historia, men det förtjänar ändå att påpekas att vi i stort sett har varit eniga men att vpk har gått emot både då och nu, men från olika utgångspunkter. I propositionen föreslås en del justeringar i och kompletteringar av gällande lagstiftning, och jag tycker att det är bra att man på flera ställen i förslaget poängterar barnens rätt till kontinuitet och stabilitet i sina relationer. Jag har i ett par motioner varit kritisk mot förslaget på fyra punker. Jag tycker inte att flyttningsförbudet skall omprövas var tredje månad, och jag tycker att personkretsen med anmälningsoch uppgiftsskyldigheten är för snäv. Trots risken för att bli anklagad för att uppmuntra angiveri anser jag att uppgiftsoch anmälningsskyldigheten bör utvidgas till att avse också privata och kooperativa verksamheter som berör barn och ungdomar. Jag har vidare varit kritisk mot att reglerna om vittnesplikt inte korresponderar med reglerna om uppgiftsskyldighet samt mot att man inte har löst frågan om barns talerätt. Beträffande den första punkten har utskottet understrukit att det inte handlar om någon formell prövning, och detta är bra. Beträffande de två följande punkterna gör utskottet tillkännagivanden, och också det är mycket bra. När jag sedan kommer till frågan om barns talerätt kan jag tyvärr inte vara lika tillfredsställd. Enligt vad jag har kunnat utröna har denna fråga varit föremål för kontinuerlig utredning sedan 1977. Bra förslag till lösning har nu framlagts av utredningen om barnens rätt, i januari 1987, och det rätta tillfället att ta upp frågan om talerätt i sociala mål hade varit just i samband med denna proposition, som ju i övrigt siktar till att stärka barnens rätt. Min första motion om detta skrev jag i samband med socialtjänstpropositionen hösten 1979. I denna angavs att det fanns problem på detta område, men att tiden inte var mogen för något förslag till lösning. Jag accepterade då att vänta på en lösning, sedan jag hade förvissat mig om att detta verkligen var en uppgift för utredningen om barnens rätt. Socialutskottet delade våren 1980 min uppfattning att gällande regler var otillfredsställande och uttalade att det på sikt måste övervägas att införa en ordning som ger barnet en starkare ställning i mål enligt LVU. Detta behövde dock utredas närmare, tyckte utskottet, och det förutsatte att utredningen skulle behandla dessa frågor skyndsamt. Nu har det gått tio år! Min kritik gäller i första hand att lösningen saknas i den nu aktuella propositionen. Men också utskottet, som utan att blinka accepterar att vänta ytterligare, får i dag ta åt sig. Visst, det finns en liten förstärkning, nämligen att offentligt biträde kan förordnas även i ärenden om flyttningsförbud, men vad hjälper detta, när det offentliga biträdet inte har rätt att agera! Risken är nu stor att man ytterligare skjuter en lösning av frågan framför sig med hänvisning till förändrade regler i vårdnadsmål samt till ändringar i handläggningsordningen. Enligt min uppfattning måste det här lösas nu, utan krumbukter. Kan någon här i kammaren utlova en snabb hantering?
Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att utlova en sådan snabb hantering som Lena Öhrsvik begärde. Det kan jag inte göra, åtminstone inte ensam såsom majoritetsförhållandena ser ut. Jag tänkte bara snabbt kommentera vpk:s historia vad gäller behandlingen av LVU. Jag har inte hunnit eller ens haft en tanke på att gå tillbaka till de historiska källorna för att se vad vi sade 1980. Om det var så som Lena Öhrsvik säger — och det är troligt, för hon verkar mycket påläst och engagerad i frågan —, kan jag väl bara gratulera oss inom vpk till att vi har utvecklats i vår humana samhällssyn och i dag intar den ståndpunkt som vi har.

Herr talman! Jag har i den här debatten hört Gudrun Schyman ideligen förklara att det här är fråga om en repressiv lag, som skärper tvånget. Jag delar inte den uppfattningen. Jag skulle vilja ställa några frågor till Gudrun Schyman: Om en femåring slås gul och blå, är det då fel att man från samhällets sida försöker ingripa? Är det bättre att man ingriper tidigare eller att man ingriper senare? Om en tioåring missbrukas sexuellt i hemmet, är det då repression att man försöker ingripa från samhällets sida? Är det i så fall bättre att man ingriper tidigare eller att man ingriper senare? Om en 15-åring håller på att fastna i narkotikamissbruk, är det repression att man ingriper från samhällets sida? Är det i så fall bättre att man ingriper tidigare eller att man ingriper senare? Jag skulle vilja ställa en fråga till: Vad exakt är det i detta lagförslag som innebär ett skärpt tvång? Såvitt jag har kunnat se är det en förändring som Gudrun Schyman hänger upp hela sin retorik på, och det är att man i den paragraf som handlar om förutsättningarna för att bereda vård övergår från begreppet ”fara” till begreppet ”påtaglig risk för skada”. Det är hela den förändring som har lett till de här tiraderna från Gudrun Schyman om ökad repression och skärpt tvång. Jag vill fråga Gudrun Schyman: Är det något annat i lagen som har föranlett de eruptioner av känslor som vi har mötts av här i kammaren i dag?

Herr talman! Det är tydligen provocerande när man uttrycker sig känslofullt. Jag kan inte låta bli att göra det. Ett skäl till detta är naturligtvis att jag är socialarbetare. Jag har arbetat på kommunal socialbyrå i nästan 20 år. Under de fem sista åren innan jag kom till riksdagen arbetade jag just med ärenden som handlar om barn som far illa. Det kan gälla sexuellt utnyttjande, psykisk misshandel och liknande. Det berör mig mycket. Jag har stor erfarenhet av hur det ser ut på fältet och vad det är som fattas. Jag var chef för individoch behandlingsavdelningen i Värmdö kommun innan jag började i riksdagen. Där hade jag god överblick också över svårigheterna att prioritera mellan ärendena. Jag såg mycket tydligt vilka ärenden som man inte hann med, vilka ärenden som hamnade i byrålådan fast det inte alls var meningen, vilka felprioriteringar man var tvungen att göra ute på en socialbyrå. Detta har upprört mig länge, och det upprör mig fortfarande. Denna skärpning av lagstiftningen är ett exempel på ett repressivt tänkande som fanns i den gamla barnavårdslagen och som senare togs bort. Jag menar faktiskt att det är en skärpning. Det som Daniel Tarschys själv tar upp innebär en skärpning, ävenså det stegvisa sättet att skruva åt tummarna genom att säga: ”Gör ni inte så blir det ännu värre”, osv. Jag kan inte se att det finns något motiv för detta i dagens verklighet. Jag kan dock se att det finns motiv för att vidta en hel mängd andra åtgärder för att vi skall kunna ta bra hand om barn och ungdomar. Jag har tjatat om detta i alla mina inlägg, dvs. förebyggande arbete. Vi är överens om, tror jag — det gäller både utskottet och dem som vi har frågat — att man på ett mycket tidigt stadium kan se vilka ungar som är i riskzonen och vad det är som behöver göras. Ja, inte är det tvångsingripanden i det läget utan stöd av olika slag till både barn och föräldrar. Den radda av förhållanden som Daniel Tarschys räknade upp är naturligtvis den typ av missförhållanden som går att åtgärda med nuvarande lagstiftning. Det råder inget tvivel om det. Jag har arbetat med samtliga typer av ärenden som Da niel Tarschys har räknat upp här. Mitt problem har inte varit att tillämpa lagstiftningen. Mitt problem har varit att jag har kommit in alldeles för sent. Jag har inte haft tillräckligt med tid att arbeta med den utredning som har gjorts, och det har inte funnits något bra att erbjuda för vare sig barn eller föräldrar i denna situation. Där är problemet. Men vi åtgärdar detta inte nu. Vi har i stället gjort ett tillkännagivande till regeringen om en skärpning på alla dessa områden. Om den skärpningen och uppryckningen kommer till stånd, Daniel Tarschys, behöver vi inte en skärpning av lagstiftningen. Jag är övertygad om det.
Herr talman! Det är synd att jag skulle behöva avbryta detta intressanta meningsutbyte. Jag hade hoppats att Daniel Tarschys i sitt anförande skulle utlova en snabb hantering av frågan om barns talerätt. Han är ju ändå utskottets ordförande. Den här frågan har som jag sade utretts sedan 1977. Jag väckte ingen motion under den allmänna motionstiden i år eftersom det redan låg en motion för behandling. Den är nu avslagen. Kan jag få utskottets löfte om att utskottet nästa gång jag väcker en motion om frågan, om den då inte redan är löst genom ett regeringsförslag, omedelbart fattar beslut i ärendet?

Herr talman! Jag kan inte ge något svar på den fråga som Lena Öhrsvik ställde. Till Gudrun Schyman vill jag säga följande. Vi är överens i utskottet om att det finns stora brister i resurserna, tid, kraft, platser och vårdmöjligheter för barn och unga som har starkt behov av samhällets insatser. På den punkten gör utskottet till regeringen ett viktigt tillkännagivande, som vi räknar med skall följas av handling från regeringens sida snabbt och resolut. Nu har det också blivit en debatt om lagens utformning. Det är den som Gudrun Schyman med stor kraft har angripit i dag. Jag ställde frågan: Vad är det som får Gudrun Schyman att säga att lagen blir mer repressiv? Det har då visat sig att det är en enda förändring i en paragraf som innebär att begreppet ”fara” som grundläggande förutsättning för att bereda vård överges och ersätts med ”påtaglig risk för skada”. Det behövs faktiskt ett mikroskop för att hitta en skillnad mellan dessa begrepp. Visserligen hävdas i propositionen att det utgör en förändring som innebär att man kan ingripa tidigare, men skillnaden är ytterst begränsad. Jag tror att man måste ha hjälp med uttolkningen av propositionen för att ens hitta denna lilla skillnad. Hela den retorik som Gudrun Schyman utvecklar här om ökat tvång och ökad repression vilar på svag och bräcklig grund. Det lät i Gudrun Schymans senaste anförande som om vi var överens om att det är bra med tidiga ingripanden. Man skall inte skjuta upp åtgärder, när de kan vidtas tidigare istället för senare. Då är det väl orimligt att basera ett angrepp på majoriteten i utskottet på denna enda förändring i lagen. Gudrun Schyman var även inne på frågan om det s.k. mellantvånget. Det förändras inte i denna lag. På den punkten är den nya LVU precis likadant utformad som den gamla. Gudrun Schyman är sedan gammalt fientligt inställd till denna princip. Vad innebär då mellantvånget? Det innebär att socialnämnden, när det är fara för att någon skall fastna i ett olämpligt beteende, har möjligheter att föreskriva att den unge skall hålla regelbunden kontakt med en särskilt utsedd kontaktperson eller att den unge skall delta i behandling i öppna former inom socialtjänsten. Vad är det för strunt att man inte skulle kunna vidta sådana åtgärder? Är det repression, är det antihumant tvång? Jag tycker att det är fullkomligt rimliga åtgärder, som är utomordentligt värdefulla för att just förhindra att allvarligare problem uppstår. Vpk:s språkbruk är att kalla detta för en tumskruv. Jag tycker att det är avsevärt rimligare att kalla detta för förebyggande åtgärder, som kan sättas in för att förhindra att allvarligare problem uppstår på ett senare stadium. Måste vi inte alla samla oss för att se till att just de tidiga och förebyggande insatserna får mer resurser, så att vi slipper ta till de tvångsåtgärder som kan komma till stånd på ett senare stadium? Jag håller helt med Rosa Östh — jag tror att det var hon som sade det - om att detta är en lag som vi antar men som vi hoppas skall behöva tillämpas så litet som möjligt.

Herr talman! Jag tvingas naturligtvis att senare i dag åse att denna lag antas. Jag är överens med Daniel Tarschys om att ha en förhoppning om att den skall tillämpas så litet som möjligt. Jag har fortfarande inte fått något svar på hur den verklighet ser ut som motiverar denna lagändring, som för mig, och som det står i propositionen, innebär en skärpning så till vida att man kan göra tidigare ingripanden. Då handlar det om tidigare tvångsingripanden. Det är alldeles riktigt när Daniel Tarschys säger att jag sedan gammalt är emot tvångsingripanden. Det är jag, och vpk är det. Vi tycker att de strider emot den humana människosynen. Vi är medvetna om att de behövs, men så sent som möjligt. I dagens verklighet, i den situation som råder ute i kommuner och landsting i dag, behövs i första hand inte tidigare tvångsingripanden utan förebyggande arbete och tidiga reaktioner. Men man behöver inte tidiga tvångsingripanden. Det är inte där det brister. I dag brister det i det förebyggande arbetet, i det tidiga samarbetet mellan skola, daghem och polis. Vi har talat om detta tidigare, så jag behöver inte stå här och tjata mera. Det brister hos personalen, det brister i kompetens, i utbildning, i möjligheter att utvecklas. Lönerna är låga, och personalomsättningen är stor. Alla de saker som vi har gått igenom i dag och som vi är överens om i utskottet utgör de verkliga bristerna. Där vill vi i vpk att det skall vidtas åtgärder. När dessa problem är åtgärdade behövs det inte en skärpt lagstiftning. Jag tycker att detta är mycket enkelt.
Herr talman! Vi skall inte förlänga den här debatten, men låt mig säga ytterligare en sak. Den blåslagna 5-åringen, den 10-åriga sexuellt utnyttjade flickan och 15-åringen, som riskerar att fastna i narkotikamissbruk, måste förstås hjälpas så tidigt som möjligt och inte så sent som möjligt.
Herr talman! Om detta, herr talman, är vi helt överens. Hur vi skall bära oss åt för att åstadkomma detta är vi däremot inte överens om.

Herr talman! Utvecklingen i vår egen världsdel, Europa, går med svindlande hastighet. För bara ett år sedan satt president Havel i fängelse och väntade på rättegång. För bara ett par månader sedan var Ceausescu fortfarande vid makten. Den 9 november i fjol öppnades Berlinmuren. Nu rivs den. Om 1989 går till historien som de folkliga revolternas år, så blir 1990 valens. På lördag går Litauen till val och sedan följer val i land efter land i Centraloch Östeuropa. Ett nytt Europa håller på att växa fram, ett Europa där också Sverige och Norden måste finna sin roll och ta sitt ansvar. Ett särskilt ansvar har vi naturligtvis för att stödja den fredliga frigörelsen och omdaningen i våra nära grannländer, i länderna kring Östersjön. I augusti 1989 föreslog min partiordförande Carl Bildt i brev till presidenten i Nordiska rådet, Karin Söder, att man till extrasessionen i Mariehamn och till sessionen i Reykjavik skulle inbjuda representanter för folkfronterna i de tre baltiska republikerna som gäster. Detta förslag avvisades tyvärr av presidiet. I oktober höll sedan Gorbatjov ett tal i Helsingfors. Därefter har följt diverse diskussioner och turer. Som situationen nu tycks vara, har Nordiska rådets presidium beslutat att en delegation skall företa en resa till Moskva och där träffa parlamentariker från Högsta Sovjet och kanske också Baltikum. Om det senare råder osäkerhet. Jag tycker, herr talman, att Nordiska rådet har trasslat till det ordentligt för sig. Det hade varit rakt och enkelt att anamma Carl Bildts förslag att inbjuda företrädare för de baltiska folkfronterna som gäster till en session med Nordiska rådet. Det finns ingenting i Nordiska rådets statuter som förhindrar en sådan inbjudan. Och det är inte för sent än. Efter valen i de baltiska republikerna är det naturligt att bjuda in representanter för de folkvalda parlamenten. Nu har man, menar jag, alldeles i onödan hamnat i ett komplicerat läggspel, som ger uttryck för bristande handlingskraft och bristande stöd till de baltiska folken. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 5, som är fogad till utrikesutskottets betänkande 9.

Herr talman! Ett fungerande samarbete över landsgränser är angeläget för handeln, för miljön, för näringslivet och för inte minst gränsbor, för att nu nämna några områden. Det är också viktigt att ett sådant samarbete inom Norden sker både med uthållighet och med kraft. Jag har några gånger i Nordiska rådet och även i Nordisk press tagit upp till behandling frågor som rör detta och anfört att grundläggande element för det nordiska samarbetet och den nordiska samhörigheten är ett nordiskt medborgarskap, nordbors rättigheter. Vid 1980-talets början koncentrerades intresset inom Nordiska ministerrådet i hög grad på den vikande nordiska samhandeln och andra ekonomiska frågor. Den enskilde individens svårigheter vid flyttning eller resa lämnades i stort sett därhän. Som en reaktion mot denna alltför ensidiga ekonomiska inriktning av det nordiska samarbetet fördes inom Nordiska rådet våren 1982 fram idén om ett nordiskt medborgarskap. Begreppet nordiskt medborgarskap avsåg de hinder av olika slag som flyttande nordbor möter före flyttningen, under själva resan, vid ankomsten till grannlandet och vid återflyttningen. I strikt juridisk mening syftade inte begreppet nordiskt medborgarskap vare sig till bildandet av en nordisk förbundsstat eller till att vi skulle få ett pass som det stod ”nordbo” på. Det var helt enkelt fråga om att tillerkänna de nordbor som bor i ett annat land i Norden än i hemlandet samma rättigheter som inflyttningslandets egna medborgare. Dessa tankar var i och för sig inte nya. Den store danske samarbetsentusiasten, Hans Hedtoft, hade redan vid rådets session i Stockholm år 1955 varit inne på liknande tankegångar. Under 1950-talet kunde också inhöstas flera stora framgångar. Nämnas kan överenskommelsen om gemensam nördisk arbetsmarknad 1954, konventionen om social trygghet 1955 och etablerandet av Norden som en territoriell passunion 1957. Långt mer än 1 miljon flyttningar har sedan år 1954 ägt rum de nordiska länderna emellan. I dag bor nära 250000 nordbor i ett annat nordiskt land utan att ha förvärvat medborgarskap i inflyttningslandet. Det är alltså en stor grupp människor som grundtankarna bakom det nordiska medborgarskapet gäller. Efter flera års betänketid och till synes stor vånda tillsatte så Nordiska ministerrådet en utredning, som senare avlämnade ett betänkande om nordbors rättigheter. Denna publikation var utomordentligt detaljrik och beskrev hinder — små som stora — som möter nordbor vid flyttning mellan länderna. Men den vanlige flyttarens problem hade helt kommit i skymundan. Vad rådet hade bett om var en rättighetsförteckning — ett slags Codex Nordicus — men man fick i stället en hinderskatalog. Därutöver har också utarbetats informationsmaterial i form av broschyrer. Det finns förvisso många hinder i det nordiska umgänget. Ibland är de så enkla och banala att man blir överraskad över att de existerar. Men ibland blir man också förargad. Jag har av och till nämnt några praktiska problem som jag har aktualiserat i Nordiska rådet och/eller här i riksdagen och som pockar på en snabb lösning. Dit hör att flygpriserna inom Norden bör följa det faktiska avståndet och inte påverkas av att en nationsgräns passeras. För närvarande är det mer än en och en halv gång så dyrt att flyga samma sträcka mellan två nordiska länder som det är att flyga inom ett och samma land. SAS sommarrabatter visar hur felaktigt uppbyggda de internordiska flygtaxorna är. Andra exempel på problem är följande: En förälder som bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat bör inte försättas i strykplats när det gäller föräldrapenning. En tjänstebil bör utan vidare omgång kunna få köras på ömse sidor om den svensk-norska gränsen. Importkvoter för t.ex. stråfoder omöjliggör tidvis gränshandeln mellan Sverige och Norge. Fritidsfastighet bör kunna innehas av en nordbo utan att denne drabbas av skatterepressalier. Dessa fem vardagsnära problem, som bara är några av många, visar att det återstår mycket av banala hinder för medborgarna i Norden. Det är dags att de högtidliga — och positiva — deklarationerna om att underlätta nordbors villkor omsätts i konkret handling. Det är också viktigt att de rättigheter och möjligheter som redan finns kan presenteras enkelt och lättillgängligt. Till min glädje visar det sig att vid det förestående mötet i Reykjavik nästa vecka finns det ett medlemsförslag som syftar till att Nordiska ministerrådet bör utarbeta ett handlingsprogram om ”Nordbors rättigheter”. Med ett strukturerat handlingsprogram skulle det fortsatta arbetet med nordbors rättigheter få en tydligare politisk profil. Under många år har den här frågan aktualiserats i riksdagen. Under sin tid här motionerade t.ex. förre vice talman Karl Erik Eriksson vid upprepade tillfällen angående en nordisk ombudsman. Han gav redan i en motion för fem år sedan exempel på vad en nordisk ombudsman skulle kunna ha för uppgifter: information om allemansrätten och om regler av olika slag som rör bilförsäkring och trafiklagstiftning, information och hjälp med bidragsbestämmelser, pensioner, avdragsbestämmelser, osv. osv. Utskottet har avstyrkt de motioner som väckts under flera år, men som jag antytt har Nordiska rådet nu tagit upp frågan. Den motion rörande en nordisk ombudsman som behandlas i dagens betänkande får som svar just hänvisning till att Nordiska rådets presidium, i nära samarbete med ministerrådet, skall utreda frågan. Eventuellt förslag i saken skall behandlas vid Nordiska rådets ordinarie session nästa år. Det är glädjande att kunna konstatera att frågan om en nordisk ombudsman går mot sin lösning. I dagarna har ministerrådet presenterat en ny rapport om nordbors rättigheter, en uppföljning av den förra. Det är ett i och för sig bra men avgränsat material, som kan vara till praktisk nytta vid flyttning mellan de nordiska länderna. Rapporten innehåller också på de olika delområdena uppgifter om gällande ordning inom EG. Det ligger nära till hands att uppfatta situationen som om man nu kör in på något slags ”Europaspår” och att EG-intresset tar överhanden över det nordiska i detta sammanhang. Min förhoppning är att det ena inte får sättas mot det andra. Det är synpunkter som jag och Bengt Harding Olson pekat på i en motion till årets riksdag, väckt under den allmänna motionstiden. Vad som fortfarande saknas är en politisk viljeyttring, ett politiskt ställ ningstagande till frågan om nordbors rättigheter. Det är min förhoppning att ministerrådet kommer att ställa sig positivt till den rekommendation som rådet med all säkerhet kommer att anta i Reykjavik om ett handlingsprogram rörande nordbors rättigheter. Ett sådant handlingsprogram skulle också kunna utgöra ett led i markeringen av ”den nordiska modellen” inför kontakterna med EG. I en motion, U2, föreslår Erling Bager och Lars Leijonborg att Sverige i kontakt med övriga medlemsländer i Nordiska rådet bör verka för att folkfronterna i de baltiska unionsrepublikerna Estland, Lettland och Litauen inbjuds via speciell kallelse inför Nordiska rådets möten.

Oavsett formerna, herr talman, bör man ändå överväga att nå fram till en nära och aktiv samverkan. Jag tror att det är viktigt. Jag tror dessutom att medborgarna också i vårt land menar att det är riktigt med en sådan färdriktning. Jag vill här i riksdagen särskilt understryka betydelsen av att uttalanden, rekommendationer och beslut på nordiskt plan — ja, även på internationellt plan — inte stannar kvar där, så att säga blir hängande i luften, utan att de följs upp nationellt och får den uppbackning på hemmaplan som är nödvändig. Här har vi av och till försummat mycket. Vi har inte gått från den högtidliga deklarationen till den aktiva handlingen. Här har, menar jag, herr talman, både riksdag och regering ett tungt och stort ansvar.